Herr talman! Frågan angående bostadsförsörjningen anses ju sedan lång tid tillbaka vara ett av de stora politiska problemen i det här landet. En fråga av sådan dignitet kan inte gärna få passera kamrarna utan att någonting blir sagt. Ändå har jag en känsla av att man kanske inte skulle ådra sig någon större ovilja om man inskränkte sig till att framställa de yrkanden som man vill stödja. Jag har väl också en känsla av att debatten i dag inte kommer att bjuda på vare sig någon större dramatik eller så mycket av värde ur underhållningssynpunkt. Detta betyder ingalunda att problemet minskat i betydelse. Möjligen kan det betyda att man inte nödvändigtvis behöver föra en bitter strid på ett område, där vi ändå på väsentliga punkter är så pass överens som vi faktiskt har blivit i den här frågan. Om vi betraktar bostadssituationen i dag kan vi bara konstatera att den alltjämt är bekymmersam. Någon säker mätare på hur bostadssituationen verkligen är på efterfrågesidan har vi inte, men de siffror som finns tillgängliga i bostadsförmedlingarnas register talar sitt tydliga språk. I början av 1967 fanns i bostadskön i Storstockholm 187 000 sökande, varav 75 000 utan egen bostad och man beräknade att ungefär 20 000 familjer då var helt utan bostad. I början av år 1968 kunde antalet registrerade bostadssökande uppskattas till närmare en halv miljon för hela landet. Detta är höga tal. Oavsett vilket värde man tillmäter siffermaterialet säger det ändå en sak, nämligen att vi inte lyckats särskilt bra i våra ansträngningar att avskaffa bostadsbristen. För ögonblicket avstår jag från att försöka fördela skuldbördan. Det kanske ändå kan vara tillåtet att göra den anteckningen i marginalen att vi haft en socialdemokratisk regering under de senaste 25 åren. De undersökningar som gjorts har också visat att många familjer nödgas bo i lägenheter som inte alls motsvarar dagens krav i fråga om utrymme och utrustningsstandard. Det bevisar att vi har långt kvar innan vi anpassat oss till de normer som statsmakterna i det avseendet har fastlagt. Konsekvenserna av den besvärliga bostadssituationen griper in på en mängd olika områden och drar med sig oändligt många följdverkningar: fördröjd familjebildning, ökad <skilsmässofrekvens, ökad kriminalitet och ökade svårigheter inom ungdomsvärlden, för att nu nämna några av de mest framträdande avigsidorna. De många och vittgående sociala svårigheter som bostadsbristen för med sig gör det angeläget att angripa problemet på alla nivåer. Det vore bra om vi kunde pacificera frågan som politiskt problem så långt det är möjligt och gemensamt söka utvägar till rimliga och bestående lösningar. Bostadsbristen häver man inte på en dag. Åtgärder som kan bli varaktiga och bestående måste grundas på en långsiktig planering med beaktande av problemets olika aspekter. Vi känner fortfarande sviterna efter den period under 1950-talet, då bostadsbyggandet hade en alltför låg nivå, lika väl som efter de svårigheter som uppstod under åren 1965 och 1966 på grund av den ryckighet och obalans som kännetecknade utvecklingen under dessa år samtidigt som efterfrågan på bostäder snabbt växte. Det skall gärna medges att vi nu har en relativt hög nyproduktion. Men vi möter en annan svårighet, som visserligen inte är någon nyhet men ändå är en påträngande realitet, nämligen att hyrorna i nyproduktionen ofta är så höga att många bostadssökande inte har möjlighet att betala vad det kostar att bo. Vi befinner oss i ett allvarligt läge när sökande, som kanske väntat i åratal i bostadskön, plötsligt finner att kostnaderna blir så höga att de inte har möjlighet att flytta in i den erbjudna bostaden. Det är kanske också den främsta orsaken till den paradoxala situationen att man trots rådande efterfrågan på vissa orter har svårighet att hyra ut en del nybyggda lägenheter. Om vi ser på kostnadsutvecklingen under tiden 1961—1966 finner vi att kostnaderna ökat med ungefär 70 procent. Det är ju en skrämmande utveckling i och för sig. Visserligen har lägenhetsstorlekarna i någon mån ökat, och standard och utrustning har blivit något bättre. Men detta förklarar ändå endast en del av kostnadsökningen. Hälften av denna ökning beror enligt bostadsstyrelsen på ökning av löner och materialkostnader. Att detta i hög grad påverkat hyreskostnaderna är alldeles uppenbart. Under de senaste åren synes utvecklingen ha varit något gynnsammare, men situationen är labil. Vi vet exempelvis inte vad de pågående avtalsförhandlingarna kan leda till och i vad mån löneutvecklingen kan komma att påverka byggnadskostnaderna under den närmaste framtiden. Att kunna skapa bostäder med god standard och till rimliga kostnader är två önskemål som kan förefalla omöjliga att förena. Ändå måste vi söka finna vägar att nå detta mål om vi skall kunna hjälpa de hundratusentals människor som måste hjälpas men samtidigt har begränsade ekonomiska möjligheter att lösa sitt bostadsproblem. Detta är en jämlikhetsfråga och en social rättvisefråga; det går inte att blunda för den saken. Det är framför allt med hänsyn till de höga och stigande kostnaderna som vi på folkpartiets sida anser att statsmakterna måste anstränga sig för att de rationaliseringsvinster, som kan vara möjliga att åstadkomma inom byggnadsindustrin, verkligen kommer bostadskonsumenterna till godo. I reservation 6 har vi tagit upp denna fråga och föreslår också att byggnadsoch materialindustrins produktivitetsoch prisutveckling blir föremål för en särskild utredning. En sådan utredning har också förordats av bostadsstyrelsen. Utredningen, som bör vara parlamentariskt sammansatt, skulle också granska konkurrensförhållanden och undersöka hur rationaliseringsvinsterna bäst kan komma de boende till godo. En motion från socialdemokratiskt håll som berör näraliggande problem behandlas av bankoutskottet. När man diskuterar bostadssituationen kommer man oundvikligen in på frågan om bostadsbyggandets geografiska fördelning. Att man måste koncentrera en stor del av nyproduktionen till de orter där bostadssituationen är mest besvärande torde vi alla vara överens om. Men det torde samtidigt stå klart att man alltid kommer att misslyckas med uppgiften att bygga bort bristen i våra storstadsområden om man inte samtidigt söker vägar att begränsa inflyttningen till dessa områden. Man bör med andra ord söka sprida konsumenternas efterfrågan till andra delar av landet, decentralisera samhällsfunktionerna och sprida arbetstillfällena. Vi skall alltså ha klart för oss att man även i orter som inte kan betraktas som direkt expansiva ändå har behov av en viss sanering och förnyelse av bostadsbeståndet och att vid 1okalisering eller nyetablering tillgången på goda bostäder alltid ingår som en viktig förutsättning. I reservation 1, gemensam för oppositionspartierna, tar vi upp dessa problem, som vi anser vara väsentliga och som vi även hoppas att riksdagen och Kungl. Maj:t skall ta nödig hänsyn till. Jag skall inte i detalj kommentera de reservationer som fogats till utskottets utlåtande, men jag vill fästa uppmärksamheten på att de fyra första reservationerna är gemensamma för de tre oppositionspartierna. Förutom det önskemål jag redan nämnt, som berör den geografiska fördelningen, upprepar vi även i år beträffande fördelningen på hustyper vårt gamla önskemål att småhusen borde utgöra en större del av bostadsproduktionen. Miljöfaktorer och sociala skäl talar starkt för att denna boendeform bör stimuleras. Vi anser att riksdagen på den punkten bör ansluta sig till reservanternas förslag. När det gäller bostadsbyggandets planering är det viktigt att miljöfrågorna tillbörligt beaktas. Tyvärr måste det nog konstateras att detta inte alltid sker i den omfattning och på det sätt som skulle behövas. En förutsättningslös utredning för att belysa de olika samhällsoch boendemiljöernas inverkan på människornas anpassning anser vi därför böra komma till stånd. Den s.k. servicekommittén har sysslat med frågor som i vissa avseenden ligger miljöfrågorna nära.

Från folkpartiets sida har vi sedan länge förordat en mera långsiktig planering av bostadsbyggandet. Vi har föreslagit femåriga ramar, kompletterade med konjunkturreserver. Vi tror att en sådan planering skulle ha direkt gynnsamma effekter på själva produktionen, möjliggöra en bättre sysselsättningsplanering, verka återhållande på kostnadssidan och främja ett rationellt byggande. Delegationen för bostadsfinansiering behandlar i en promemoria frågan om bostadsbyggandets planering och finner i likhet med vad vi gjort gällande att de former som hittills tillämpats är otillfredsställande ur politisk synpunkt. Enligt delegationens mening borde man för att få stabilitet i produktionsbetingelserna fastställa ett garanterat program, kompletterat med en projektreserv. Även =: byggnadsindustrialiseringsutredningen anser att det nuvarande planeringsperspektivet är alltför kort, särskilt när det gäller stora projekt med lång byggtid. Dessa synpunkter sammanfaller i huvudsak med vad folkpartiet tidigare förordat. Vi kan bara uttala vår tillfredsställelse över att regeringen nu har tagit hänsyn till de råd sakkunskapen givit och föreslår en ny metod för bostadsbyggandets planering. Beträffande omfattningen är väl bara att konstatera att läget kräver att bostadsfrågan behandlas med hög prioritet. När vi pekar på de höga produktionssiffrorna måste vi komma ihåg att dessa ingalunda sammanfaller med det totala nettotillskottet av bostäder. Vi har i vår motion pekat på det förhållandet att under perioden 1961—565 färdigställdes 388 000 bostadslägenheter i hela riket, 78 000 i genomsnitt per år. Nettotillskottet blev emellertid endast cirka 200 000 eller 40 000 per år. Många omständigheter samverkar i detta fall. inte minst från kommunernas Cirka en fjärdedel försvinner genom rivning, annat genom sammanslagning, kontorisering osv. En del gamla lägenheter står naturligtvis också övergivna och tomma. Det är emellertid ett ganska skrämmande förhållande att nära hälften av den totala nyproduktionen försvinner ur marknaden. Även om något gynnsammare relationer kan åstadkommas på detta område — vilket är tänkbart i den mån saneringen fortskrider — står det ändå klart att det behövs en hög produktion under avsevärd tid, om bostadsbyggnadsutredningens beräkningar skall hålla streck. Regeringens program innebär ju en miljon färdigställda lägenheter under perioden 1965—1974. Nettotillskottet under denna tid behöver bli minst 700 000 lägenheter, alltså 70000 per år. Om detta mål skall kunna uppnås erfordras en årsproduktion av minst 110 009 lägenheter under förutsättning att avgången kan begränsas till 40 000 lägenheter per år. För år 1969 föreslår regeringen en fast plan som omfattar 103 000 lägenheter. Vi ansluter oss till detta förslag, vilket jag förmodar att man inom regeringspartiet noterar som något i hög grad sensationellt. För fortsättningen förordar vi — inklusive det icke statsbelånade byggandet — en successiv ökning, betingad inte minst av de omständigheter jag tidigare har berört. Det förslag vi framlägger och som finns intaget i reservation 22 vilken jag hänvisar till bör gälla som mål och riktpunkt för bostadsplaneringen under de fem närmaste åren. Planen föreslås kompletterad med en konjunkturreserv på det sätt som anges i reservationen. Men hänsyn till behovet av en långsiktig planering föreslår vi vidare, att statliga bostadslån för nybyggnad jämte konjunkturreserv fördelas redan innevarande år för samma period enligt förslaget i reservationen. Frågor som nära sammanhänger med byggandets planering är finansieringen, kreditgivningens former och villkor, avlyftsmekanismen under byggnadstiden, beräkningen av låneunderlaget och därmed sammanhängande «spörsmål. Dessa frågor behandlas i reservationerna nr 10, 11 och 12. Vi tror i likhet med delegationen för bostadsfinansiering att ett system med överenskommelser med kreditgivarna bör prövas ytterligare varigenom man skulle kunna främja en friktionsfri, integrerad kreditgivning, som framför allt skulle vara av betydelse för de stora, fleråriga projekten. Det förefaller angeläget att söka åstadkomma en ökad integrerad finansiering som alltså i första hand skulle betyda ett — som vi uttrycker det — förenhetligande av byggnadslån och fastighetslån i syfte att åstadkomma en smidigare avlyftsmekanism och nedbringa kostnaderna under byggnadstiden. Tillfälle bör beredas så många kreditinstitut som möjligt att medverka i en sådan integrerad bostadsfinansiering. Möjligheter bör också skapas för att kunna använda AP-medel för detta ändamål. Att bostadslånegivningen bör vara så utformad att den medverkar till att reducera boendekostnaderna torde alla vara överens om. Utskottets majoritet förefaller också att ansluta sig till denna tankegång men menar att någon omprövning av grunderna för låneunderlagets anpassning till kostnadsutvecklingen inte bör ske, innan möjligheterna att följa utvecklingen ytterligare har förbättrats. Vi menar att det redan finns ett betydande material i detta avseende att lägga till grund för bedömningar, samtidigt som det måste vara ostridigt att det system som tillämpas i många fall innebär att lägenheter byggs till kostnader som överstiger pantvärdet, kostnader som måste betalas med hög ränta och kort amorteringstid. Det kan inte undvikas att detta har en höjande effekt vid hyressättningen i nybyggda hus. Jag vill erinra om att bostadspoli tiska kommittén redan år 1966 föreslog att låneunderlag, pantvärde och godkänd produktionskostnad skulle slås samman. Vi föreslår nu att låneunderlaget höjs, så att det sammanfaller med pantvärdet, för att eliminera de svårigheter och ökade kostnader som dyra topplån med kort amorteringstid för med sig. Vi har åtskilliga reservationer utöver dem jag hittills har berört. De flesta är inga nyheter och jag skall inte närmare kommentera desamma utan hänvisar till reservationernas innehåll. Kanske vill jag ändå fästa uppmärksamheten vid reservation 9 a, i vilken vi föreslår att friliggande småhus skall kunna byggas fritt med beaktande av de krav lånevillkoren innehåller utan avräkning mot låneramarna. En sådan ordning skulle underlätta den anpassning till efterfrågan i valet mellan hustyper som bör eftersträvas och även minska fördelningssvårigheterna för många kommuner. Utskottets invändningar och farhågor på den punkten förefaller såvitt jag kan förstå inte särskilt starkt grundade. Herr talman! Jag nöjer mig med detta och ber att få yrka bifall till samtliga de reservationer jag har skrivit under.

Herr talman! Hela vårt lands befolkning skall beredas sunda, rymliga, välplanerade och ändamålsenligt utrustade bostäder till rimliga kostnader. Det är den målsättning riksdagen har antagit för bostadspolitiken. Om den kan det inte heller råda så stora meningsskiljaktigheter mellan de olika politiska riktningarna. Liksom i fråga om de flesta viktiga målsättningar råder det också här enighet mellan de stora partierna, dvs. mittenpartierna och socialdemokraterna. Det råder också ganska stor enighet om metoderna för hur målsättningen skall uppnås när det gäller bostadspolitiken. Utanför står egentligen bara de längst till vänster. Vi kan vidare i det föreliggande utskottsutlåtandet konstatera att det finns en skiljelinje mellan de moderata och övriga partier. Enligt moderata samlingspartiet skall vi i stort sett inte ha någon samhällelig bostadspolitik. Allt skall släppas löst och alla möjliga krafter skall fritt få verka. Jag förstår att det kan vara lätt att komma fram till en sådan inställning om man är anhängare av moderata samlingspartiet och ser att den bostadspolitik som socialdemokraterna ytterst står för inte har gett helt lyckade resultat. Men det vore nog klokt att »inte kasta ut barnet med badvattnet», som man tycks vilja göra. Efter att under många år ha arbetat för förbättringar i den samhälleliga bostadspolitiken fick vi inom centerpartiet genom 1967 års riksdagsbeslut om nya riktlinjer för bostadspolitiken en hel del av våra krav tillgodosedda. Man bör väl i anständighetens namn nu avvakta resultatet av denna politik innan man gör mycket stora förändringar inom bostadspolitiken. I detta sammanhang nödgas jag också framhålla att reservationen nr 25, i vilken moderata samlingspartiet yrkar avslag på medelsanvisningen till Lånefonden för kommunala markförvärv, går stick i stäv med inställningen att kommunen skall ha möjlighet att föra en framsynt markpolitik. I samhällets målsättning, som jag inledde med, saknas enligt min mening någonting väsentligt. Herr Jacobsson har varit inne på det för en liten stund sedan. Det finns knappast någonting sagt om boendemiljön. Vi har från vårt håll tidigare haft anledning påpeka den saken. Det har länge saknats någon miljöpolitisk målsättning i stort, och detta är särskilt uppenbart när det gäller bostadssidan. Resultaten har också blivit synnerligen olyckliga på många håll. Åtgärder har inte ansetts nödvändiga, och »frågan är under bevakning i olika organ» har det alltid hävdats, då vi tagit upp boendemiljöfrågorna till behandling i riksdagen. Därför har vi fått de olika bostadsområden som nu på sina håll döms ut som människofientliga, överkommersialiserade och socialt nedbrytande. Vi har i vårt förslag till miljöpolitiskt handlingsprogram fäst stor vikt vid bostadsmiljön, och jag skall i anslutning till att jag kommenterar några av de olika reservationerna också ta upp frågan om bostadsmiljöns betydelse för den sociala anpassningen. Vad jag här önskar säga är att en god bostadsmiljö bör finnas med som en viktig del i den bostadspolitiska målsättningen. Medan jag befinner mig på det allmänna bostadspolitiska planet, vill jag betona att jag fortfarande beklagar att vi inte fick till stånd ett under socialt betryggande former successivt genomfört avskaffande av hyresregleringen. Genom de beslut om nya riktlinjer för bostadspolitiken som fattades av 1967 års riksdag anser vi oss, som jag redan sagt, ha vunnit gehör för betydande delar av våra krav på en bättre förutsättningsskapande politik. De generella subventionerna har utmönstrats, vi har nått ett stycke på väg när det gäller att göra stödet till låginkomstgrupperna så konsumtionsneutralt som möjligt. Många av de missförhållanden som dock råder har sin grund i den tidigare förda bostadspolitiken, men många orsakas också av bristerna i den allmänna ekonomiska politiken, miljöpolitiken och 1lokaliseringspolitiken. Om man studerar resultatet av bostadspolitiken under 1968, kan man dock känna en viss tillfredsställelse. Omfattningen av byggandet ökade så att man kom upp till 105 000 igångsatta lägenheter och ungefär lika många färdigställda. Den främsta orsaken härtill är givetvis den dämpade konjunkturen, som gett utrymme för bostadsbyggande, och det är givet att man skall utnyttja de resurser som ställs till förfogande. Det finns också anledning uttala tillfredsställelse med den omfattning som igångsättningarna planeras få un der innevarande år. Om man har anledning att uttala tillfredsställelse med omfattningen, så har man det inte vad gäller kostnadsutvecklingen. även om den under hela 1960-talet oroande kostnadsutvecklingen på senare tid dämpats något, kommer man inte ifrån att vi har fått en sådan ökning av boendekostnaderna i nybyggda hus att folk med låga eller normala inkomster i många fall omöjligen kan klara av hyrorna i de lägenheter som erbjuds. Lägenheter har därför i en del fall fått stå outhyrda under rätt lång tid. Högräntepolitiken spelar givetvis en inte obetydlig roll för hyresnivån. Om man, när man sänkte räntan då konjunkturdämpningen var som starkast, hade sänkt den litet mera, hade man sluppit att gå upp till en sådan räntenivå som den nuvarande för att nå önskvärda effekter på kapitalmarknaden. I de höga bostadskostnaderna kan vi också se resultatet av den ryckiga kreditpolitiken för några år sedan. Även om det kanske inte är så lätt att se ett samband mellan den förda kreditpolitiken och kostnaderna för de bostäder som nu nyuppförs, kan man inte komma ifrån att det då blev en kostnadsuppgång — jag skulle nästan vilja säga kostnadsuppressning — som sätter sina spår långt framåt. Vidare kan man inte komma ifrån att omflyttningspolitiken med en stor ström av människor till storstadsregionerna leder till kostnadsuppdrivande effekter, som sedan sprider sig till andra områden. Det gäller att föra en näringsoch = lokaliseringspolitik som minskar bostadsköerna i storstadsområdena. Jag vill betona att centern inte önskar bromsa utvecklingen av storstäderna genom att man inte ger folk bostäder. Vi skall i stället minska bostadsefterfrågan i storstäderna genom att ge folk syselsättning på annat håll så att man slipper flytta till de redan tätbefolkade regionerna. Därmed kommer jag in på de reservationer som har avgivits från vårt håll. När inrikesministern i statsverkspropositionen behandlar den regionala planeringen finner han det angeläget att dämpa den starka tillväxten i de nuvarande storstadsregionerna. Därmed skulle man kunna uppnå en bättre balans i samhället. Det är verkligen hugnesamt för en centerpartist att få höra och läsa sådana ord från företrädare för socialdemokraterna, vars huvudorgan Aftonbladet bara för några år sedan talade om »den glädjande folkvandringen». Om man genom regionalpolitiska och lokaliseringspolitiska åtgärder kunde åstadkomma en uppbromsning av inflyttningen skulle bostadsproblemen lättare kunna lösas. Som vi framhåller i reservation nr 1 får en inriktning av bostadsbyggandet mot de s.k. bristorterna inte tolkas så, att de numerärt mindre expansionsbehoven och behovet av bostadsförnyelse på andra orter inte tillräckligt beaktas. Även i kommuner som för närvarande får en ringa eller ingen tilldelning alls av lägenheter finns det behov av förnyelse av bostadsbeståndet. För övrigt torde den samhällsekonomiskt största effekten av bostadstilldelning uppnås just i de sysselsättningssvaga områdena. För att man skall kunna möjliggöra en expansion av näringslivet utanför storstadsregionerna är ett tillräckligt bostadsbyggande en nödvändighet. Detta vill vi att man skall ta hänsyn till vid den regionala fördelningen av bostäder. I reservation nr 8 tar vi upp frågan om fördelning av garantiramarna. För år 1971 föreslås en bostadsbyggnadsplan med ett garanterat program på 60 000 lägenheter. För 1972 och 1973 föreslås ett garanterat bostadsprogram på 50 000 statsbelånade lägenheter per år. Det är klart utsagt att de garanterade programmen skall komma klart expansiva områden till godo. För vår del anser vi att denna långsiktiga planering behövs över hela lan det. Så som regeringen och utskottsmajoriteten gör här, kommer man att öka riskerna för att näringslivets planering ytterligare inriktas på redan högkoncentrerade områden. Genom den långsiktiga planeringen och den garanterade tilldelningen blir dragningen på näringslivet till dessa områden givetvis större, och andra områden kommer i en sämre konkurrenssituation. De behöver ju samma villkor för planering som storstadsområdena. I reservation nr 2 tar vi upp den gamla frågan om småhusens låga andel i bostadsproduktionen i Sverige. Sverige ligger här efter de flesta andra länder i Västeuropa. Andelen småhus i produktionen är till och med sjunkande. Vi måste i större utsträckning försöka komma fram till ett så långt möjligt fritt val mellan olika boendeformer. Det behövs stimulerande åtgärder från samhällets sida för att förbättra förutsättningarna för tillkomsten av just småhus. I sammanhanget vill jag också peka på att vi i reservation nr 9 a förordat att bostadslån lämnas för uppförande av bostadshus utan avräkning mot låneramarna men utan ändring av de krav som lånevillkoren innehåller. Reservationen går tillbaka på motionsyrkanden från samtliga icke-socialistiska partier. Enligt vår mening torde fördelningen av arbetskraft och kapital inte nämnvärt påverkas av att friliggande småhus får byggas utanför ramarna. Fördelningssvårigheterna för ett stort antal kommuner skulle minska och man skulle därmed också ta ett steg mot en naturligare och riktigare anpassning till efterfrågan i valet mellan hustyper. Reservation nr 13 som likaledes är avgiven av samtliga tre oppositionspartier behandlar frågan om övre lånegränserna. För att underlätta för enskilda och särskilt barnfamiljerna att få bostad i småhus bör man enligt vår mening höja övre lånegränsen till 95 procent, vilket på ett verksamt sätt skul le kunna tillgodose detta önskemål. Det har framhållits i reservationen. Vidare har sagts att det är angeläget att belåningen underlättas för enskilda företag, inte minst för att en effektiv konkurrens mellan företagen ur såväl produktionssom förvaltningssynpunkt skall möjliggöras. Detta bör kunna ske genom en höjning av övre lånegränsen till 90 procent. Statens anspråk på säkerhet bör kunna tillgodoses genom att kommunal borgen krävs för belopp motsvarande 5 procent av pantvärdet när det gäller småhus utom planerat område och allmännyttiga bostadsföretag. För de sistnämnda företagen kan förslaget i denna del motiveras också ur den synpunkten att det är ett önskemål att kommunerna påtar sig ett vidgat ansvar i detta avseende. Det behöver inte betecknas som någon övervält Reservation nr 3 beträffande olika miljöfrågor — som också herr Per Jacobsson talat om — bygger på en cen terpartimotion. Det har i reservationen sagts att bostadsbyggandets betydelse för den sociala anpassningen troligtvis inte tillräckligt beaktas. Många sociala problem bottnar ganska säkert i brister i bostadsmiljön. De i motionerna aktualiserade frågorna om utformningen av såväl själva bostadsområdena som kringliggande områden är av väsentlig betydelse. Utredningar har tillkallats för att utreda vissa frågor som har samband med bostadsmiljön. Den i motionerna och i reservationen aktualiserade frågan om bostadsmiljöns betydelse för den sociala anpassningen har dock inte varit föremål för särskild utredning. Vi understryker motionärernas uppfattning att en förutsättningslös utredning bör komma till stånd för att studera de olika samhällsoch boendemiljöernas inverkan på människornas anpassning, så att man får ett mera samlat grepp över detta område. Vi anser att det är mycket viktigt. té har en av mina partikamrater begärt ordet, och jag skall därför inte beröra den här. Vad beträffar projektstorleken har herr Nilsson i Tvärålund och jag avgivit blanka reservationer. Vi är ingalunda av den uppfattningen att diskussionen om projektstorleken och det som departementschefen i detta avseende har anfört som ett medel att främja byggandets industrialisering är alldeles invändningsfritt. Vi har inte tagit upp frågan i någon motiverad reservation, men vi har på detta sätt velat antyda att vi inte tar det resonemang som departementschefen för i sitt yttrande alldeles för gott. Byggnadskostnaderna har stigit starkt under 1960-talet. Herr Per Jacobsson har redan erinrat kammaren om att kostnaderna under perioden 1961—1966 ökade med cirka 70 procent. Ungefär hälften av denna ökning beror på standardhöjningar av olika slag och ungefär hälften på löneoch materialprishöjningar, stegring av arkitektoch konsultarvoden etc. Det finns för närvarande inte tillräckligt underlag för att bedöma totalproduktivitetens förändringar inom bostadsbyggandet. Med anledning av motioner har därför avgivits en trepartireservation — och i detta fall har reservanterna sällskap bl.a. med bostadsstyrelsen — i vilken anförs att byggnadsoch byggnadsmaterialindustrins produktivitetsoch prisutveckling bör bli föremål för särskild utredning. Denna utredning bör enligt vår mening även granska konkurrensförhållandena samt undersöka hur rationaliseringsvinster bäst kan komma de boende till godo, vilket ju är det väsentliga. Utredningen bör vara parlamentariskt sammansatt och bör självklart bestå även av representanter för byggoch bostadsmarknadens olika parter. Ett av utredningens syften bör vara att dra upp riktlinjerna för ett permanent verksamt organ med uppgift att undersöka produktivitets De här förslagen tas alltså upp i den reservation som är betecknad med nr 6. I reservation nr 10, som avgivits av representanterna för de tre oppositionspartierna, behandlas frågan om bostadsbyggandets andel av kreditutbudet samt kreditgivningens former och villkor. Vi har i reservationen anslutit oss till den av delegationen för bostadsfinansiering anförda meningen att systemet med överenskommelser med kreditgivarna bör prövas ytterligare. Hittills har dessa överenskommelser lett till en gynnsam utveckling av kreditförsörjningen, och den nuvarande kreditgivningens utformning kan genom överenskommelser med kreditinstituten anpassas till att tjäna en friktionsfri integrerad kreditgivning även för de stora fleråriga projekten. Vi har sagt i reservationen att vi utgår ifrån att förhandlingarna fortsätter även i sådant syfte. Reservation nr 11 har också att göra med = bostadsfinansieringens = villkor, och den handlar om uppdelningen på byggnadslån och fastighetslån. Reservationen tar upp ett förslag som avses underlätta finansieringen och nedbringa kostnaderna för i synnerhet stora fleråriga byggnadsprojekt. Reservanterna vill trycka på att det är angeläget att förhandlingar kommer till stånd med olika kreditinstitut i syfte att åstadkomma smidigare förfarande beträffande avlyftsmekanismen under byggnadstiden. Vi vill också ha en ökad integrerad finansiering, dvs. sammanslagning av byggnadslån och fastighetslån. Bostadsfinansieringsdelegationen har med bostadskreditkassan gått igenom förutsättningarna för en integrerad kreditgivning. Vi understryker att möjligheterna för en sådan kreditgivning nu bör prövas även med andra kreditinstitut. Vi vill också att i anslutning härtill Kungl. Maj:t vidtar sådana åtgärder att alla ifrågavarande kreditinstitut erhåller lika möjligheter att använda AP fondernas medel för en sådan integrerad bostadsfinansiering. Beträffande den s.k. dubbelbelåningen har en trepartireservation avgivits, betecknad med nr 14. De inteckningar inom pantvärdet som motsvaras av kommunens borgen för ett allmännyttigt företags bostadslån bör inte belånas för att finansiera överkostnader. Det ligger i sakens natur, och det har också anförts i departementschefens yttrande. Förhållandet har strukits under i tidigare interpellationssvar och har betraktats som en klar regel. Vad bankinspektionen anfört visar dock att denna regel inte till fullo har följts. Reservationen tillstyrker därför att förbud mot en sådan användning av inteckningar tas in i lånekungörelsen. Vi förutsätter att Kungl. Maj:t vidtar åtgärder för att därmed icke förenliga lån snarast avvecklas. Varje eftergift från reglerna måste betraktas som ytterligare poängterad förmånsställning för de allmännyttiga företagen, något som herr Högström förmodligen inte har något emot men som jag tycker är orättvist. Vi tycker inte att det finns anledning till så olika behandling. Vi har på denna punkt följt Kungl. Maj:ts förslag, medan utskottet och herr Högström har naggat Kungl. Maj:ts förslag i kanten. I fråga om särskilt räntelån har det avgivits en centerreservation. Reservanterna betonar att de motionsvis framförda förslagen och deras grunder bör prövas ytterligare. Kungl. Maj:t bör därför enligt vår mening äga meddela erforderliga bestämmelser i ämnet och därvid också beakta lån som gäller för småhus vilka bebos av låntagare. Vi har ansett att reservanternas uttalande, som vi hoppas blir riksdagens, bör ges Kungl. Maj:t till känna. Reservation nr 18 beträffande inkomstgränser för förbättringslån tar upp ett aktuellt problem. Bostadsstyrelsen har föreslagit att inkomstgränsen höjs till 8 000 kronor, och motiven härför finner vi övertygande. Höjningen motiveras inte enbart med en stegring av konsumentprisindex utan även av de särskilda påfrestningar som drabbar de äldre samt av önskemålet att nå en större effekt i strävandena att rusta upp främst de äldres bostäder. Vi har därför i reservationen som undertecknats av centern och folkpartiet tagit upp motionsförslaget i denna del. Beträffande höjningen av högsta belopp för vissa förbättringslån har vi i reservation nr 20 tillsammans med folkpartiet på grundval av en centermotion förordat att man skall ansluta sig till det i motionerna framlagda förslaget. Detta innebär en höjning av maximibeloppet till 15 000 kronor, som i en del fall skulle kunna vara avgörande för viljan och möjligheten att förbättra bostadsstandarden. De genomsnittliga Jlånebeloppen tyder på att en sådan reform inte skulle bli alltför kostnadskrävande. Beträffande förbättringslån till andra än pensionärer och handikappade har vi tagit upp en fråga som behandlades redan vid 1966 års riksdag, då majoriteten här i kammaren och i andra kammaren beslöt att förbättringslån endast skulle tillkomma pensionärer, handikappade och vissa andra specialgrupper, t.ex. samer och zigenare. Vår åsikt är, vilket framgår av reservationen, att även om ytterligare möjligheter att få statslån till förbättring av bostadshus har öppnats, kan detta inte anses motsvara ens de ränteoch amorteringsbärande förbättringslånen. ännu mindre finns det någon alternativ lösning av problemen för de låginkomstgrupper som tidigare kunde få ett räntefritt stående lån. I princip kan samma skäl åberopas för låginkomstgrupperna som för pensionärer och handikappade när det gäller att stimulera en höjning av bostadsstandarden. Att resurserna nu sedan ett antal år koncentrerats på de sistnämnda grupperna gör en återgång till tidigare anslagssökande grupper samhällsekonomiskt mycket enklare. tionerna och yrkar på att förbättringslån skall kunna tilldelas även dessa andra grupper med låg inkomst, Det är en solidaritetsfråga, en jämlikhetsfråga! Herr talman! Vi har slutligen i reservation nr 23 beträffande fördelningen av låneramarna föreslagit att utskottet måtte förutsätta att Kungl. Maj:t beaktar vad som i centermotionen anförts om separat fördelning av ramarna för pensionärsoch studentbostäder, så att de kommunala och regionala skillnaderna bättre kan beaktas.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

Herr talman! Herr Jacobsson började sitt anförande med en förmodan att bostadsdebatten i år knappast skulle komma att bjuda på något verkligt intressant eller dramatiskt. Jag anser att det som redan sagts här i dag visar att han har rätt, och jag får väl lov att fortsätta på samma linje. Vi befinner oss i ett mellanår i bostadspolitiskt avseende, och statsverkspropositionen innehåller inte några större nyheter. En ändring har dock skett: vi har fått en ny inrikesminister, med vilken vi i år skall diskutera detta problem, men han är tyvärr inte här i dag. Han är ny när det gäller detta område, men vi känner honom sedan gammalt, och vi vet att han alltid driver en föredömligt saklig debatt som rent diskussionsmässigt ligger på ett mycket högt plan. I detta avseende skiljer han sig från en del av sina kolleger. Men vi vet också att han brukar vara mycket hårt ideologiskt bunden. I år har han att försvara sin företrädares proposition och utveckla sin uppfattning med utgångspunkt därifrån. Därför kan han ännu inte föra fram sina egna synpunkter i den utsträckning han kanske själv skulle önska. Det hade varit roligt att få hälsa honom välkommen till denna första behandling av ett viktigt ärende inom hans nya ämbetsområde, men vi får tillfälle att inom den närmaste tiden återkomma till andra stora frågor beträffande arbetsmarknaden osv., och vi får väl då tillfälle att hälsa honom välkommen till debatterna.

Det är, skulle man kunna säga, karakteristiskt. Men eftersom det är ett mellanår kan man väl också säga att oppositionens många reservationer är av den vanliga typen. Såsom reservationerna har utformats ter de sig — det skall väl också erkännas — mest som anmärkningar i kanten; de gäller detaljer. Det betyder inte att vi accepterar den nu förda bostadspolitiken. Mina båda företrädare i debatten, herr Jacobsson och herr Nils-Eric Gustafsson, har redan erinrat om att bostadspolitiken under de senaste decennierna inte har lett fram till det mål som man har uppsatt för sig. Vi inom vårt parti har ett särskilt yttrande till utskottets utlåtande som har varit föremål för kritiska kommentarer från herr Nils-Eric Gustafssons sida. I det särskilda yttrandet anför vi vår uppfattning om bostadspolitikens inriktning. Vi anser att en helt ny bostadsoch markpolitik är nödvändig. Den bör generellt sett syfta till att i fri och öppen konkurrens utnyttja alla tillgängliga resurser att till lägsta möjliga kostnader producera och förvalta det bostadsbestånd som konsumenterna i fritt val visar sig eftersträva. Vi anför också i det särskilda yttrandet vissa synpunk ter på hur kreditgivningen bör ordnas. Vidare anser vi att bostadsproduktionens omfattning och inriktning bland annat med hänsyn till lägenhetsstorlek, typer och standard bör bli mera beroende av konsumenternas värderingar och efterfrågan och inte behöva fastställas enbart genom i detalj fixerade beslut av statsmakterna. Innan jag går in på de olika reservationer som vi har framfört — delvis tillsamman med mittpartierna, delvis ensamma — skulle jag vilja beröra några särskilda punkter. För två år sedan beslutade riksdagen om ett nytt finansieringssystem för statligt belånade bostadsbyggnader, med paritetstal och omfördelning av kostnaderna under lånetiden. Hittills har det gått bra, med andra ord under den ljusa tid då skulderna har fått stiga över skorstenarna och man inte har behövt tänka så mycket på återbetalningen. Men ännu har vi inte sett hur det blir när systemet har fungerat ett antal år. Systemet förutsätter som bekant en ständigt fortgående inflation. Siktar man på en sådan, blir det väl inte några större problem, men lyckas man bevara penningvärdet — vilket framför allt för många av våra småsparare skulle vara av väsentligt värde — kommer problemet den dag då kapitalkostnaderna blir stora och samtidigt reparationsbehoven börjar göra sig gällande. Ännu dröjer det väl innan så blir fallet, men den tiden kommer så småningom. Häromdagen framfördes tanken att hyran för en våning skulle anpassas efter betalningsförmågan. Hur den närmare utformningen är tänkt, framgick väl inte av de antydningar som har gjorts i de referat som i varje fall jag har sett. Det är klart att hyran i någon mån måste anpassas efter betalningsförmågan. Bidragen till barnfamiljer och pensionärer utgör en form av utjämning av bostadskostnaderna, och en sådan utjämning är i nuvarande läge alldeles särskilt nödvändig för vissa grupper med hänsyn till de kostnader som vi nu har. Det gäller naturligtvis framför allt barnfamiljerna och pensionärerna. De särskilda subventionerna är vi ju alla överens om. Men man har ju också varit överens om att ta bort de generella subventionerna, och man har också velat göra gällande att i det nya kreditsystemet de generella subventionerna har tagits bort.

I det här fallet innebär det ju en subvention som är obestridlig. Vi tycker alltså att det är riktigt att man tar bort de generella subventionerna. För att citera kontenta av vad finansdepartementets expertgrupp för ett par år sedan sade: Det kan inte vara någon mening att en person med medelinkomst för att få subvention på skattsedelin betalar in ungefär samma belopp som han sedan utfår i hyressubvention. Vi anser att det är riktigt att man har tagit bort de generella subventionerna, men vi tycker inte att man har gjort det helhjärtat. Det stora problemet i våra dagar är ju dock kostnaderna för bostäderna. Det står ju en hel del bostäder tomma därför att konsumenterna inte har råd att betala de kostnader som de nybyggda bostäderna betingar. Vi är eniga om att det är en viktig uppgift att försöka bringa ned hyreskostnaderna. Men vi har olika synpunkter på hur man skall försöka komma till rätta med den saken. I den gentemot utlandet avskärmade marknad som byggnadsmarknaden utgör och med den överhettning som genom olika ingrepp åstadkommits inom bostadsbyggandet är det inte förvånande, att kostnaderna på det området särskilt drivits i höjden. Låt mig bara konstatera att det finns ganska sto ra variationer i fråga om kostnaderna inom olika landsändar. Det tyder ändå på att det finns möjligheter att uppnå en viss förbättring. Jag vill sedan, herr talman, ett ögonblick återgå till förslaget att hyran skulle utgå efter betalningsförmågan. I själva verket sker detta redan nu i någon mån. Vi lever i ett valfrihetens samhälle, säger man. Men på vissa bostadsförmedlingar är det ibland så att den bostadssökande hänvisas inte till en sådan bostad som han vill ha, utan till en sådan bostad som han med sina inkomster anses kunna ha råd att betala. »Ni, med den inkomst ni har, kan inte räkna med att få en tvårummare, ni måste ha en trerummare.» På det sättet sitter en tjänsteman på en lokal bostadsförmedling och bestämmer hur stor del av sin inkomst den enskilde skall använda för sin bostad. Det får han inte bestämma själv, och det tycker inte jag är riktigt. Jag vill inte alls påstå att detta förekommer alltid eller ofta, men det tycks förekomma ibland — det har jag fått direkta exempel på — och det kan inte vara riktigt. Detta visar också hur svårt det är och måste vara att i detalj reglera bostadsproduktionens fördelning på olika våningsstorlekar. När tiderna är goda vill människor ha större bostäder med flera rum, vilket de då har råd att betala. När tiderna blir dåliga vill människorna krympa ned sina lägenheter. Vi tror att konsumenterna i fritt val genom sin efterfrågan kan reglera produktionens inriktning lika bra som eller bättre än statsmakterna genom sina regleringar och beslut. Jag är övertygad om att lägenheter med flexibel våningsstorlek, alltså med möjligheter att avskilja uthyrningsrum, kan ha stor betydelse ur denna synpunkt. Denna typ av lägenheter har naturligtvis också betydelse när det gäller att tillgodose familjernas växlande behov under årens lopp till följd av att familjestorleken växlar. Jag vill säga några ord om byggandets rationalisering och industrialise ring. Jag tror att departementschefen har hyfsat ekvationen på ett riktigt sätt när han säger att frågan om förtillverkningsgraden ibland synes ha tillmätts väl stor plats i diskussionen om byggnadsindustrins utveckling i vårt land. Jag anser att han har alldeles rätt i det. När man nu från vissa håll säger att det tidigare aldrig varit tal om byggande med förtillverkade element, utan att diskussionen endast gällt möjligheterna att framställa byggen i stora serier är det enligt min mening en efterrationalisering. Vi har diskuterat denna fråga tidigare. Vi ansåg då att det inte var riktigt att man särskilt skulle inrikta sig på att stimulera till vissa former av dylika åtgärder i syfte att rationalisera byggandet. Enligt vår mening kunde det nämligen då bli fråga om styrning i riktning mot metoder som inte vore de allra mest gynnsamma. Jag tror att det låg rätt mycket i det resonemanget. Jag vill sedan övergå till att något beröra våra reservationer. De fyra första reservationerna är gemensamma för oppositionspartierna. De har också kommenterats av de båda föregående talarna, och jag skall inte närmare gå in på dessa reservationer. Jag skulle dock i fråga om reservation 1 vilja understryka vad herr Nils-Eric Gustafsson sade. I reservation 2 behandlas en fråga som vi har varit intresserade av mycket länge, nämligen att man bör försöka få fram ett större antal småhus. Vi tror att det är en riktig princip. Vi tycker, såsom redan tidigare sagts, att det är egendomligt att vi här i Sverige har så mycket färre sådana bostäder än man har i andra länder i Europa, där man ändå bor mycket trängre. Herr Nils-Eric Gustafsson har tidigare talat om reservation 9 a om småhusbyggande utanför ramarna. Vi har vid den punkten endast en blank reservation. Det innebär inte att vi inte delar den uppfattning som framförs i reservation 9 a. Vi anser det väsentligt att så många bostäder i småhus som möjligt kan byggas, men vi tycker att det över huvud taget inte skall behövas några ramar. Enligt vår mening skall man försöka bygga så mycket som den samhällsekonomiska situationen medger. Därför har vi med vår blanka reservation bara velat omtala att vi instämmer i syftet med reservationen 9 a men formellt inte anser oss kunna följa den. Reservation 10 om kreditutbytet och kreditgivningens former och villkor har väckts av alla borgerliga ledamöter tillsammans. Herr Nils-Eric Gustafsson har också kommenterat den. Vi är över huvud taget skeptiska mot statlig totalfinansiering, som utskottet uttalar sig för. Vi är också kritiska mot att man skulle ha ett särskilt statligt kreditinstitut, vilket utskottet också i någon mån uttalar sig för. Reservation 13b är en gammal bekant. Vi anser att de övre lånegränserna skall vara lika för de olika typerna av låntagare. I reservation 14 delar vi den kritiska inställningen mot att dubbelbelåning har fått äga rum. Vi tycker att departementschefens skrivning är riktigare än utskottets. Reservation 24 gäller avgången från lägenhetsbeståndet. Vi har anfört att vi anser att det är oriktigt att så många bostäder skall falla bort — även sådana bostäder som inte rivs på grund av stadsplaneomläggningar. I slutet på förra året tillsattes en planeringskommitté, som skall ta hand om problem av den här arten, och jag föreställer mig att den får ta upp även detta problem. Några mera definierade förslag om hur man skall bära sig åt för att komma till rätta med problemet har vi inte. Vi anser att det behöver utredas av den tillsatta utredningen, och vi har bara en blank reservation för att understryka problemets stora betydelse. Reservation 25 gäller anslagen till lånefonden för kommunala markförvärv, från början framför allt avsedda att skaffa mark som skulle kunna lämnas ut med tomträtt. Vad som sägs i denna Ang.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

Herr talman! Jag tror inte att jag kommer att bidra till att det blir någon mera dramatik över denna debatt än vad det hittills varit. Jag har emellertid behov av att på några punkter å utskottsmajoritetens vägnar redovisa skiljaktiga meningar. Redan vid fjolårets bostadsdebatt kunde vi konstatera att riktlinjerna för bostadsproduktionen under den närmaste planeringsperioden, vilka fastställdes av 1967 års riksdag, har bidragit till en mera nyanserad och lidelsefri debatt om vår bostadspolitik. När det därför från oppositionens sida i år har fogats hela 10 reservationer mera än i fjol till utskottets utlåtande, skulle kanske någon kunna ta detta till intäkt för att det nu skulle råda större oenighet än tidigare. Jag vill emellertid se detta så att de 26 reservationerna mera är ett uttryck för oppositionens bristande förmåga att skriva ihop sina uppfattningar än ett uttryck för mycket skiljaktiga meningar. Jag har också ett intryck av att man till nästa år kan emotse en bättre samordning på den här kanten i fråga om åsikter i detaljfrågor. Det råder, vilket också i dag har understrukits av flera talare före mig, betydande enighet om huvudlinjerna i vår bostadspolitik. Jag kan därför gå direkt på några av reservationerna, där jag från principiella synpunkter har avvikande mening. Låt mig först ta upp den borgerliga reservationen om = bostadsbyggandets geografiska fördelning. På denna punkt föreligger i år borgerlig enighet om en skrivning som innebär att även icke i »statistisk mening expansiva orter» får en garanti för tilldelning av bostäder. Utskottsmajoriteten har åberopat uttalanden av både 1967 och 1968 års riksdagar att bostadsproduktionen bör inriktas på områden där bostadsbristen är störst eller eljest skulle bli besvärande, Dessa uttalanden står i full överensstämmelse med de tidigare av statsmakterna antagna riktlinjerna. I dessa riktlinjer har också betonats angelägenheten av att vid den regionala fördelningen hänsyn tas till de näringspolitiska och = lokaliseringspolitiska målen. Reservanterna kan nog inte heller i år peka på något exempel där en kommun i samband med nylokalisering av företagsamhet vägrats tilldelning av erforderlig bostadskvot. Däremot finns det, tyvärr, flera exempel på orter som erhållit besked från industrin om förändring i fråga om industrins utbyggnader, vilka senare ej har kommit till stånd, något som haft till följd att en del samhällen i dag står med tomma lägenheter. I HSB:s tidning Vår bostad gavs för en tid sedan en rad sådana exempel. Jag tror följaktligen att vi även i fortsättningen kan lita till att våra länsbostadsnämnder beaktar de enskilda kommunernas behov vid sin fördelning. Dessutom är det också så, att bostadsstyrelsen vid de ett par gånger om året förekommande extra tilldelningarna av kvot till länen särskilt beaktar de näringspolitiska förändringarna inom de skilda kommunblocken. Sedan spelar ju — det vill jag gärna framhålla — samarbetsnämndernas yttrande en rätt stor roll vid länsbostadsnämndernas = ställningstagande i fråga om fördelningen. En reservation, där också borgerlig enighet föreligger, rör fördelningen av hustyper, och den går ut på att småhusens andel i lägenhetsproduktionen bor de vara större. Eftersom frågan om bostadsproduktionens inriktning på småhus och flerfamiljshus under senare tid tilldragit sig särskild uppmärksamhet i den bostadspolitiska debatten, vill jag ägna några ord åt den. Först kan man, som utskottsmajoriteten har gjort, notera att småhusens andel i nyproduktionen under perioden 1962—1967 legat tämligen konstant på något under 30 procent. Vi har en förhållandevis låg andel av småhus jämfört med en rad andra länder. Men å andra sidan kan man förmärka en tendens till minskat småhusbyggande även i andra länder. Även i USA, som har haft och alltjämt har det högsta antalet småhus, har andelen småhus sjunkit från 84 procent år 1959 till 66 procent år 1965. Det finns flera faktorer som påverkar denna utveckling. Jag skall bara erinra om några av dem. En, såsom jag ser det, betydande faktor är den ständigt ökande efterfrågan på fritidshus, en efterfrågan som med längre fritid kommer att öka ytterligare. Man beräknar att vi i vårt land har över 300 000 fritidshus, många av dem användbara som åretrunthus. Detta innebär att den dubbla bosättningen är i starkt ökande. En annan faktor som påverkar denna fördelning är att vi har och kommer att få ökade krav på kollektiva tjänster och service i olika former inom våra bostadsområden, och de kraven kan nog bäst tillgodoses i flerfamiljshusbebyggelsen. En annan faktor, som inte minst de stora städerna har tvingats till att börja uppmärksamma, är markanvändningsproblematiken och kostnaderna för bostadsbyggandet i vad avser marken. En forskargrupp vid Chalmers under professor Sune Lindströms ledning har räknat fram vad det skulle kosta att bygga en stad med olika hustyper från grunden. Man har valt tre städer av olika storlek som skulle nybyggas på orörd mark i medelsvår terräng. För en stad i storleksordningen 75 000 invånare skulle markbehovet för villabebyggelse enligt denna utredning vara 1352 kvadratmeter per lägenhet och för trevåningshus 538 kvadratmeter per lägenhet. Går man upp till sextonvåningars skivhus blir markbehovet endast 332 kvadratmeter. I dessa siffror ingår all den mark som erfordras i samhället för gator, vägar osv. Ser man på kommunens årskostnader, finner man att kostnaderna för driften av alla anläggningar blir för villan 25690 kronor, för trevåningshuset 20220 kronor och för skivhuset 18160 kronor. I det senare fallet kostar således villaägaren varje år kommunen drygt 7 000 kronor mer än den som bor i höghuset. Om dessa siffror skulle vara allmängiltiga för markkostnaderna, är detta en så betydelsefull fråga i detta sammanhang att vi får anledning att uppmärksamma den. Jag tror också att hela denna fråga om de kommunala subventionerna för en viss grupp — villaägarna — som det här ändock ytterst gäller, måste tas upp till ingående debatt. Vi bör vidare inte förbise att småhusägaren har speciella förmåner i skattehänseende, som jag anser böra bli föremål för särskild prövning. Tyvärr har bevillningsutskottet — vilket framgår av det ärende som kommer efter detta på dagens föredragningslista — inte ansett sig kunna tillstyrka ett utredningskrav på denna punkt. Personligen har jag den meningen att detta hade varit önskvärt. även om det inte direkt hör till denna debatt vill jag säga att det hade funnits anledning att pröva de beräkningar som villabeskattningsberedningen på sin tid angav i detta avseende. Reservanterna har säkert rätt när de säger att det föreligger ett ökat behov av småhus — något som vi vet genom flera undersökningar. Men även om, som bostadsbyggnadsutredningen har anfört, en stor del av de befintliga småhusen har låg standard och hela 40 procent av de nuvarande trerumslägenhe terna i småhus behöver förnyas för att fylla dagens krav på god bostadsstandard, kommer en produktion i den omfattningen ändå att innebära att småhusens andel i det totala bostadsbeståndet i riket minskar fram till år 1975. Jag anser därför att den fördelning som redovisas i utskottsutlåtandet och som följer departementschefens förslag på denna punkt är riktig. Det finns för Övrigt ingenting i den regionala fördelningen som binder de lokala myndigheterna i fråga om fördelningen på hustyper. I detta sammanhang vill jag också säga ett par ord om reservation nr 9 a av bl.a. herr Per Jacobsson och herr Nilsson i Tvärålund, i vilken yrkas på ett småhusbyggande utom låneramarna. Eftersom detta yrkande kan anses syfta till en ökning av småhusandelen i nyproduktionen, skulle det indirekt komma att påverka den regionala fördelningen. Det finns ur de synpunkter som jag här tidigare anfört på fördelning på hustyper ingen anledning att i dag gå med på ett sådant förslag. Vidare vill jag beröra den fråga som gäller miljöns utformning. På denna punkt föreligger även i år en gemensam borgerlig reservation, i vilken det yrkas på en särskild utredning för att studera de olika samhällsoch boendemiljöernas inverkan på människornas anpassning. Eftersom miljöfrågorna är föremål för ständig uppmärksamhet i planeringssammanhang anser utskottsmajoriteten att det inte föreligger behov av ytterligare en utredning på detta område. Jag vill dessutom liksom i fjolårets debatt erinra om det betydelsefulla arbete som bedrivs inom både byggforskning och planverket när det gäller vår miljö. Vi bör heller inte förbise den verksamhet och den opinionsbildning som äger rum på detta område inom de stora kooperativa bostadsföretagen, nämligen Riksbyggen, HSB och SABO. Där bedrivs det både en utvecklingsoch en planeringsverksamhet som vi inte bör bortse från. I en reservation som avgivits av representanter för centerpartiet och folkpartiet har begärts utredning angående byggnadsmaterialindustrin. även om vi i princip kan dela de synpunkter som varit vägledande i den motion som legat till grund för denna reservation, anser vi att det framställda yrkandet om utredning har en alltför begränsad omfattning. Riksdagen kommer i annat sammanhang att få pröva en motion som i denna kammare har väckts av herr Knut Johansson, i vilken det yrkas på en branschutredning med uppgift att kartlägga koncentrationen inom byggnadsmaterialindustrin samt planer för främjandet av konkurrensen på byggnadsmaterialmarknaden. Jag hoppas att vi då kan påräkna även centerpartiets och folkpartiets stöd för en så pass omfattande utredning. Eftersom det i den här reservationen också talas om hur rationaliseringsvinsterna bäst skall komma de boende till godo, vill jag än en gång erinra om det arbete som bedrivs, bl.a. inom planverket. För någon tid sedan redovisades ett förslag till nya va-normer som innebär betydande kostnadsbesparingar. Dessutom har planförslaget kompletterats med helt nya värden för frostfria djup i relation till markförhållanden. Det beräknas att på denna enda detalj skulle det kunna göras en årlig besparing inom vårt byggande av omkring 50 miljoner kronor. Andra tekniska förändringar är ständigt föremål för uppmärksamhet, och jag har med detta velat säga att de ansvariga myndigheterna inte är overksamma när det gäller kostnadsutvecklingen inom bostadsbyggandet. I ett antal reservationer upptas frågan om statens stöd till bostadsfinansieringen. Jag skall här begränsa mig till några synpunkter på beräkning av låneunderlaget. Framför allt i den av herr Jacobsson undertecknade reservationen tycker jag att man kan känna igen en del argument från valrörelsen. Låt mig då först säga att när lånetaket infördes 1955 — om jag minns rätt, var det ledamoten av denna kammare herr John Ericsson som då var bostadsminister — var det helt enkelt motiverat av att man skulle försöka hålla nere produktionskostnaderna för bostäderna. Lånetaket har också haft en dämpande effekt på kostnadsutvecklingen. Enligt den här reservationen skulle låneunderlaget höjas så att det sammanfaller med pantvärdet. För flerfamiljshusen skulle låneunderlag och pantvärde kunna höjas till den i låneansökan angivna produktionskostnaden. Det har emellertid då visat sig erforderligt med en ny begränsning eller, om man så vill, en ny form av lånetak. Man har tänkt sig att höjningen inte får överstiga den genomsnittliga överkostnad som redovisas för under föregående år igångsatta lägenheter i flerfamiljshus. Jag vill på goda grunder ifrågasätta, om inte en sådan lösning skulle medföra en ordning som blir ytterligt svår att upprätthålla. Enbart redovisningen i tiden skulle försvåra en sådan form av låneberäkning. Det bör erinras om, vilket framgår av utskottsutlåtandet, att Kungl. Maj:t har befogenheter att meddela föreskrifter om beräkning av låneunderlag och pantvärde, befogenheter som också utnyttjas för att reducera vissa överkostnadseffekter. Utvecklingen följs dessutom fortlöpande av den s.k. låneunderlagsgruppen, och intill dess några bättre möjligheter för uppföljning av kostnadsutvecklingen utarbetats bör nog nuvarande ordning bibehållas. Herr talman! Så några ord om ett par av de övriga reservationerna, nämligen de som gäller byggnadsoch fastighetslånen. Beträffande folkpartiets och centerpartiets reservation om införande av ett s.k. enhetslån — vilket var ett av deiegationens önskemål — bör erinras om att departementschefen anmält att den frågan finns med i de förhandlingar som nu inletts med kreditinstituten. Vidare har denna fråga tagits upp i ut redningen om formerna för samarbete mellan postbanken och Sveriges kreditbank. Följaktligen måste man avvakta resultaten av dessa förhandlingar, innan definitiv ställning kan tas. Det bör också uppmärksammas att delegationen inte företagit någon närmare genomgång av frågorna om integrerad kreditgivning i andra kreditinstitut än bostadskreditkassan. Delegationen har nämligen förutsatt att om sådan kreditgivning införes av kassan, så kommer det säkert att leda till att övriga kreditinstitut följer efter. I fråga om bostadsbyggandets andel av kreditutbudet samt kreditgivningens former och villkor är det bara att konstatera att de borgerliga är överens också i år om att de inte vill ha en totalfinansiering av bostadsbyggandet genom inrättande av ett nytt statligt kreditinstitut. På den punkten — detta är delvis ett svar till herr Werner — delar utskottsmajoriteten nu liksom vid fjolårets riksdag de synpunkter som anförts i denna fråga av delegationen för bostadsfinansiering och av departementschefen. Vi anser nämligen att om förhandlingarna med kreditgivarna inte leder till godtagbara resultat, måste andra förslag prövas. I ett sådant läge torde inrättandet av ett nytt statligt kreditinstitut vara den på sikt bästa lösningen. Hur snabbt detta kan ske kan jag självfallet inte uttala mig om, men jag är övertygad om att de som på ansvarigt håll sysslar med denna fråga är angelägna om att snarast kunna framlägga ett förslag. När det gäller reservation nr 13, som rör de övre lånegränserna, förekommer i moderata samlingspartiets motivering ett uttryck som ger mig anledning till några reflexioner. Det heter nämligen där att de nuvarande lånegränserna diskriminerar vissa låntagarkategorier. Detta uttalande torde hänföra sig till den uppfattning man sedan länge haft inom moderata samlingspartiet — samma åsikt har även förekommit i andra borgerliga uttalanden — nämligen att det inte skulle råda konkurrens på lika villkor inom bostadsbyggandet. Det bör då slås fast att eftersom bostadsbyggandet i vårt land sedan länge betraktats som en samhällelig uppgift, så måste ägandet av flerfamiljshusen också ligga i samhällets hand. En sådan utveckling mot ökat samhällsägande av bostäderna har varit mycket markant under de senaste årtiondena. Jag vill bara nämna ett par siffror: på 1930-talet tillkom ungefär 80 procent av lägenheterna genom enskilda byggnadsföretag. År 1968 svarade de allmännyttiga och kooperativa företagen för 65 procent och de enskilda för 35 procent av byggandet — och då bör man komma ihåg att inom den enskilda sektorn dominerar egnahemmen nyproduktionen. Ägandet och förvaltningen av flerfamiljshusen måste även i framtiden vara en samhällets angelägenhet. Det är därför viktigt att man inte försämrar finansieringsförutsättningarna för den del av bostadsproduktionen som helt ligger under samhällets kontroll. Herr Gustafsson bejakade denna målsättning i ett annat avseende, men jag är litet tveksam om det rimmar med reservation 13. Att det på något sätt skulle vara diskriminerande för de övriga låntagarkategorierna har jag mycket svårt att förstå. Att det sedan inte skulle råda fri konkurrens inom själva byggandet anser jag vara en helt felaktig uppfattning. Även om ägandet och förvaltningen av bostäderna i dag domineras av de allmännyttiga och kooperativa företagen, så sker själva byggandet praktiskt taget helt och hållet genom entreprenadförfarande och i fri konkurrens. Det förekommer att ett fåtal av de allmännyttiga företagen bygger i egen regi i de större städerna. Vad gäller HSB så bedriver man där i ringa omfattning eget byggande, man använder sig för det mesta av entreprenadsystemet. Att sedan det av fackföreningarna och kooperationen ägda BPA i dag intar en stark ställning på byggnadsmarknaden kan inte tas som bevis för att det inte skulle råda konkurrens på lika villkor. Tvärtom borde detta vara en garanti för upprätthållandet av konkurrens, som ytterst har till syfte att få bostäder till lägsta möjliga kostnader. Låt mig sedan, herr talman, säga några ord med anledning av vad som tidigare yttrats här i kammaren. Herr Gustafsson och herr Kaijser berörde frågan om dubbelbelåningen, och där noterade man att utskottet inte hade velat följa departementschefen på denna punkt. Jag vill framhålla att vad man från utskottets sida uttalat är att man här närmast önskar en jämkning. Vidare vill jag erinra om att det ju praktiskt taget här gäller en tidigare produktion, och de kostnader det då gällde är inte aktuella i dag. Det bör väl också uppmärksammas att lösningen av dessa problem beror på de beslut som länsbostadsnämnderna i varje enskilt fall fattar. Någon favorisering tycker jag inte sker i det avseendet. Herr Jacobsson tog upp frågan om bostadsbyggandets omfattning. Detta är en gammal fråga, i vilken det — såsom fallet var också i fjol — råder delade meningar mellan oss å ena sidan och folkpartiet och kanske även de andra borgerliga partierna å andra sidan. Det skiljer i fråga om 2000 å 3 000 lägenheter per år, men när den verkliga produktionen för varje år redovisas visar det sig att produktionen i regel har överträffat målsättningarna. Herr Kajiser säger att s-motioner behandlas välvilligt av utskottet, medan motioner från oppositionen alltid avslås. Det är nu inte en alldeles korrekt beskrivning. När herr Kaijser åberopar att SABO-direktören har fått gehör för sina synpunkter i utskottet beror det inte på det förhållandet att han är SABO-direktör, utan utskottets värderingar och ställningstaganden bygger uteslutande på utskottets erfarenheter i fråga om bostadsproduktionen. En fråga som självfallet kommer att tilldra sig stor uppmärksamhet en tid framöver är det utspel, om man så vill kalla det, som SABO-chefen Aronson gjorde i måndags i samband med kongressen och som innebär att en ny hyressättning skall prövas som bygger på betalningsförmågan. Detta är — såsom också har sagts i den debatt som hittills förts i den frågan — i och för sig inte någon ny frågeställning. Om jag har fattat herr Aronson rätt, vill han att man skall gå vidare på den väg som har valts när det gäller det bostadssociala stödet. Barnfamiljer och pensionärer får i dag ett betydande stöd både från stat och kommun. Det kan också visa sig erforderligt — därom är jag helt övertygad — att detta stöd utvidgas även till andra grupper med låga inkomster. Detta är liksom när det gäller alla former av omfördelning en fråga om omfördelning mellan olika grupper i förhållande till deras bärkraft.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

Herr talman! Herr Högström tyckte sig märka en skillnad i debattstilen i år jämfört med tidigare år. Han sade att vi nu hade en nyanserad och lidelsefri debatt. Jag skulle nog vilja säga att vi väl har försökt att hålla debatten på den nivån också tidigare. Jag tror inte att det föreligger någon markant skillnad i år i förhållande till tidigare år. Herr Högström ville se det som en splittring inom oppositionen när den inte kunnat skriva ihop sig på alla punkter. Jag tror inte att herr Högström behöver vara oroad för den saken. För min del skulle jag tycka att det vore bäst om vi så småningom kunde få fram ett bostadsutlåtande i vilket alla partier var eniga. Jag tror inte heller att skillnaderna är av den storleken att det skulle vara alldeles omöjligt. Men då får nog herr Högström göra som herr Holmberg brukar säga: Man får ge och ta — också ge litet grand, och det har han inte varit villig till i år. Vidare uppehöll sig herr Högström ganska länge vid frågan om den geografiska fördelningen. Han talade om bristorterna och återgick till den målsättning som riksdagen har fastställt för bostadspolitiken. Men vi kommer väl ändå inte ifrån att samhället styr människornas behov av bostäder på ett alldeles speciellt sätt, och här vill jag påminna om den bristande planering inom hela samhällsverksamheten som vi känner till sedan många år. Jag sade i mitt anförande att det naturligtvis inte är fråga om att köra ut folk från Stockholm genom att vägra dem att få en bostad. Men jag tror att herr Högström och jag är ganska eniga om att om vi hade genomfört lokaliseringspolitiken tidigare så hade vi haft en annan utveckling, inte minst på bostadsområdet, och det tycker jag är värt att understryka. Därjämte talade herr Högström om fördelningen på hustyperna. Jag kommer ihåg debatten här i kammaren för flera år sedan, när herr Bergman var »tillförordnad bostadsminister». Han talade ofta om »den röda stugan». Det gör inte herr Högström, men han kan väl ändå inte bestrida att det saknats en konkurrens på lika villkor mellan de allmännyttiga företagen, som herr Högström företräder i sin civila gärning, och småhusbyggandet. Det har inte varit en konkurrens på lika villkor, och det måste vara en av orsakerna till att vi inte har kunnat komma upp till de siffror som det här stora landet med dess oerhörda geografiska omfång egentligen skulle motivera. Det är något underligt i detta att man i länder med bra mycket snävare areal ändå har klarat det här mycket bättre. Det måste alltså finnas några orsaker. Jag tror att om vi aktivt hade genomfört lokaliseringspolitiken och näringspolitiken på ett tidigare stadium, så hade vi nu haft en annan situation på bostadsområdet. med småhusen och byggandet — om han inte gjorde det när jag ett ögonblick var ute — alltså förslaget att läg ga dem utanför ramen. Jag tycker uppriktigt sagt inte att det skulle vara så märkvärdigt, och jag vidhåller min uppfattning att det inte skulle spela så värst stor roll när det gäller kapital och arbetskraft. Beträffande miljön kom herr Högström med statistik. Jag vill gärna åberopa något som herr Mossberger sade häromdagen i en annan debatt: »Med statistik kan man ju bevisa nästan vad som helst.» Det försökte verkligen herr Högström. Kontentan var väl ändå att herr Högström tyckte att insatserna på miljöområdet när det gäller bostäderna var bra. Jag konstaterar det. Jag tycker inte att det har gjorts tillräckligt, och det får väl herr Högström antingen ta med ro eller också bli upprörd över.

Herr talman! Herr Högström började sitt anförande med att påpeka att det i år finns ett större antal reservationer än tidigare, exempelvis i fjol. Han säger att detta i huvudsak beror på att oppositionspartiernas ledamöter inom utskottet inte kunnat skriva sig samman i den utsträckning som borde varit möjlig och önskvärd. Jag kan gärna gå med på att vi borde kunnat komma något längre i det avseendet. Men om vi verkligen skall hoppas på att till ett kommande år få ett färre antal reservationer — vilket jag för all del också tycker är eftersträvansvärt — finns en annan metod som måhända är ännu mer verkningsfull och beaktansvärd. Majoriteten skulle ju i litet större utsträckning än hittills kunna försöka anstränga sig att tillgodose de övriga partiernas önskemål i olika avseenden. Vad sedan beträffar den geografiska fördelningen vill herr Högström hävda att de regler som för närvarande gäller lämnar tillräckligt utrymme och ger tillräckliga möjligheter att tillgodose olika regionala önskemål.

Jag skulle — om det vore av speciellt intresse — kunna ge exempel på att kommuner haft och har svårigheter att få sina behov tillgodosedda, i synnerhet vid förändringar i samband med lokaliseringar eller nyetableringar av olika slag. Herr Högström sade att antalet småhus sjunker i andra länder. Det är kanske riktigt — jag har ingen statistik som visar utvecklingen i det avseendet. Vi kan dock konstatera att det i vårt land tycks vara alldeles omöjligt att få den låga procentuella andelen av nyproduktionen att stiga. Omkring 28—29 procent av den totala produktionen ligger på småhus. Det är kanske i det sammanhanget av mindre intresse om man i länder där 60—70—380 procent av bostadsproduktionen ligger på småhus går ned något i den procentuella fördelningen. Detta har föga intresse när det gäller förhållandena i vårt land.

Jag vet inte om herr Högström syftade till att ytterligare försöka påverka nedgången i småhusbyggandet när han pekade på småhusägarnas gynnade ställning rent skattemässigt. Jag skall inte närmare gå in på den frågan. Jag vill bara erinra om de bevingade orden av Gunnar Sträng för några år sedan: »Egnahemsägarna är vårt folk, de kan sova gott om nätterna.» Det kan ha sina risker att störa den sömnen. I fråga om byggnadsmaterialutredningen tycker herr Högström att de krav som vi ställde i vår motion och i reservationen är för begränsade. Jag tycker att det inte är ett tillräckligt skäl för att gå emot motionen. Den sammanfaller i varje fall, såvitt jag förstår, inte i alla delar med den motion som herr Högström åberopat. Beträffande andra punkter får jag kanske tillfälle att återkomma.

Herr talman! Jag skall inte gå in närmare på småhusfrågan, som mina kolleger inom oppositionen har berört. Jag vill bara konstatera att herr Högström, om jag inte hörde fel, sade att det i själva verket synbarligen finns ett ökat behov av småhus här i landet. Det tycker jag att man kan ta fasta på. Det vore roligt om man också kunde åstadkomma en ökad produktion av småhus. Det sades att de enskilda fastighetsägarna inte var diskriminerade, trots att lånetaket är lägre för dem än för andra. Herr Högström sade bl.a. att den omständigheten att andelen av fastigheter som ägs av allmännyttiga företag blivit så mycket större under senare år är ett bevis för att ägandet genom sådana företag som samhället har ett direkt inflytande på är nödvändigt. Jag tycker att det är ett cirkelbevis. Om man ordnar det så att de enskilda företagen inte kan driva verksamheten, kommer naturligtvis utvecklingen att bli sådan att den andra typen av företag övertar större delen av fastighetsägandet. När herr Högström säger att det inte är någon diskriminering såsom lånevillkoren är utformade nu för tiden, vill jag erinra om att lånetaket för de allmännyttiga företagen är 100 procent. För den enskilde gäller det att förränta ett på privat väg upptaget lån på den del av kostnaderna som faller mellan 85 och 100 procent. Med den utformning lånebestämmelserna nu fått kan den enskilde som regel inte förrän efter ett tiotal år räkna med att få avkastning på kapitalet. Hur hyrorna bestäms är en annan fråga av betydelse i detta avseende som blivit aktuell på den senaste tiden. Utgångspunkten för hyressättningen är självkostnadspriset inom de allmännyttiga företagen. Enligt bestämmelserna kan inom de allmännyttiga företagen självkostnaden räknas på den stora mängden av fastigheter. Det finns därför möjlighet att ta ut litet högre hyra i äldre fastigheter och minska hyrorna i de nya, en möjlighet som den enskilde fastighetsägaren som regel inte har. Den hyra som, byggande på jämförelse med hyrorna inom de allmännyttiga företagen, kan komma att fastställas för hans lägenheter kommer inte att motsvara produktionsoch driftkostnaderna för dem.

Herr talman! Herr Gustafsson menade att jag inte skulle hysa oro för en splittring på den borgerliga sidan. Jag är inte orolig för det, men man kan ju dra vissa slutsatser när man ser hur denna fråga behandlats genom åren. Jag har inte haft nöjet att följa debatten här i kammaren så många år, men jag kan konstatera att vi ändå har en diskussion. i detaljer som är praktiskt taget densamma år efter år. Jag tror det finns gott utrymme för att ge och ta ifrån majoritetens sida. Under den tid jag har tillhört denna avdelning har jag haft ett bestämt intryck av att ordföranden leder utskottet på ett sådant sätt att det finns goda möjligheter att ventilera olika synpunkter. Att vi ändå inte kan komma överens i en del av dessa principiella frågor tror jag man får lov att acceptera. Men kan vi nästa år få ett utskottsutlåtande med bara hälften så många reservationer, bör både herr Gustafsson och jag kunna vara belåtna. Jag vill dela herr Gustafssons mening när han säger att det är den bristande planeringen i stort i vårt samhälle som leder till en del av de svårigheter vi har på bostadsmarknaden. Det är riktigt, det behöver vi inte ha någon politisk strid om. Inom kort kommer det att visa sig erforderligt att alla krafter samlas för att förändra denna obalans i samhället. Jag vill för min del säga att jag är beredd vara med att ge och ta på den punkten så långt det är möjligt. Herr Kaijser var inne på ägandet och småhusandelen. Målsättningen för vår bostadspolitik är att bostäderna skall vara en samhällets angelägenhet i samma grad som andra sociala funktioner i vårt samhälle. Ägandet bör följaktligen ligga i samhällets hand, och då är det rimligt att man har den här fördelningen. Den skillnad i lånegränser som faktiskt finns är, vågar jag påstå, så pass liten att den enskilde ägaren bör ha detta egna kapital. Här är det en fråga om ägandet och förvaltningen av husen, och herr Kaijser och jag kan nog inte komma överens om att detta skulle vara en angelägenhet för samhället. Där har vi skilda meningar. Herr Jacobsson säger att jag hade redovisat behovet av ett ökat småhusbyggande, vilket även herr Kaijser åberopat. Det är riktigt att det föreligger ett behov av ökat småhusbyggande. Det finns statistiskt material som visar den saken. Jag tror dock att vi måste på ett annat sätt skapa ekonomiska förutsättningar för detta. Om man skall öka småhusbyggandet får man vidta sådana skattepolitiska åtgärder att också de lägre inkomsttagarna kan få tillgång till denna bostadsform. Herr Jacobsson påminde om att statsrådet Sträng vid något tillfälle sagt att egnahemsägarna kan sova lugnt. Jag tror de kan sova lugnt också med hänsyn till de synpunkter vi anfört. Jag skall be att få återkomma.

Herr talman! Det anförande herr Högström senast höll tycker jag ger en god grund för ett framtida samarbete. Jag tar honom på orden när han säger att en så här stor och viktig fråga för hela samhället som bostadspolitiken utgör helst borde lösas utan att man lägger alltför mycket partipolitiska synpunkter på den. Detta är också min personliga uppfattning. Sedan vill jag bara helt kort säga till herr Högström att i reservationen om dubbelbelåningen har jag påpekat att utskottets majoritet har hackat Kungl. Maj:ts förslag i kanten. Jag uttryckte inte någon sorg över detta, men jag tycker att Kungl. Maj:ts förslag var riktigare. Om det förhållandet att socialdemokrater i utskott kan försöka ändra Kungl. Maj:ts propositioner är en svala som möjligen kan förebåda ett slags sommar vill jag uttala att herr Högström åtminstone har min fullständiga välsignelse.

Herr talman! Jag vill på ett par punkter komplettera mitt tidigare anförande. Beträffande lånetaket gjorde herr Högström en del invändningar mot vårt resonemang, men jag kunde egentligen inte uppfatta hans yttrande så, att han hade så särskilt mycket sakliga invändningar mot vårt resonemang. Hans invändningar föreföll mig mera ligga i att han ansåg att ett tillgodoseende av våra förslag och önskemål skulle medföra ett besvärligt administrativt förfarande. Jag tror inte dessa svårigheter skall överdrivas, jag anser inte alls att de i någon högre grad skulle försvåra tilllämpningen av de bestämmelser man kan komma fram till. Beträffande omfattningen av bostadsbyggandet tycks vi i dag varken ha möjlighet eller anledning att gräla. Herr Högström konstaterade ju också att vi i detta avseende är på samma linje som regeringen för det närmaste året. Men jag tycker det är anmärkningsvärt att man samtidigt vill föra ett slags process mot oss, eftersom bostadsbyggandet har visat sig ligga över vad vi föreslagit i våra motioner som i sin tur innebar högre produktion än regeringens förslag. Det är egendomligt att vi kritiseras för den inställningen. Vi har ju alltid kritiserats för att ligga för högt med våra förslag och för att dessa inte skulle vara realistiska. Enligt min bedömning måste regeringens och regeringspartiets förslag ha varit ännu mera orealistiska, eftersom utvecklingen helt har gått i linje med vad vi förordat.
Herr talman! Jag vill komplettera mitt tidigare yttrande beträffande vad herr Jacobsson åberopade om finansministerns synpunkter. Vad jag uttalat i fråga om skatteproblematiken i detta avseende skiljer sig inte från de åsikter finansminister Sträng framfört. Jag vill till kammarens protokoll läsa in några rader av det yttrande som dåvarande och nuvarande departementschefen Gunnar Sträng anförde när denna fråga var uppe till debatt: »Förutom de skattemässiga synpunkter som således enligt min mening kan åberopas för en reform av villabeskattningen talar mycket starka bostadssociala skäl härför. Det har länge varit känt att de nuvarande reglerna för denna beskattning verkat starkt stimulerande på byggen av onödigt kostnadskrävande villor.» Att finansministern vid detta tillfälle inte kunde avge ett förslag till ändrad beskattning är en annan sak. Beträffande frågan om småhusen utanför låneramarna vilken inte skulle ha någon betydelse ur kapitaloch arbetskraftssynpunkt — jag tror det var herr Jacobsson som berörde detta — så vet vi att i en överhettad konjunktur kan det omvända förhållandet ändå förekomma. Det har t.o.m. vid vissa tillfällen sagts att fritidshusbyggandet — där man tar arbetskraft och kapital i anspråk — kan påverka de totala resurserna.

Herr talman! Som motionär har jag anledning att vara nöjd med den behandling som statsutskottet och dess tredje avdelning har gett min och min medmotionärs motion, 1:547 och II: 642. Utskottet framhåller att det i motionen framförda förslaget bör prövas ytterligare och vill därför att riksdagen skall ge Kungl. Maj:t till känna vad utskottet anfört. Även om jag för dagen kan känna mig nöjd med utskottets skrivning vill jag ändå ge några motiv för motionens tillkomst. Inledningsvis kan jag framhålla att de många formerna för lån och skilda normer för ränteeftergifter ofta är svåra att fånga in. Dessutom tillkommer tillämpningsföreskrifterna som utformas av departement och bostadsstyrelse efter det att riksdagen fattat beslut om och dragit upp de stora riktlinjerna för bostadspolitiken. De åtgärder som föreslås i motionen avser att komma till rätta med ett av de gränsfall som uppstod genom 1962 års riksdagsbeslut. När riksdagen beslöt att sammanföra radoch kedjehus med småhus — egnahem — var det ingen eller få som förstod innebörden av att ränteeftergifterna för radoch kedjehusen förändrades. Då man tidigare där haft samma normer som gällt för flerfamiljshusen kom radoch kedjehusen plötsligt i räntehänseende att bli jämställda med egnahem, trots att de alltjämt betraktades som flerfamiljshus. Även centralt vållade förändringen en viss osäkerhet, och de som sysslar med bostadsbyggelse kunde också finna att en del radhusprojekt alltjämt betecknades som flerfamiljshus, medan andra åter erhöll beteckningen småhus. Småhus med bostadsoch hyresrätt har i sina ekonomiska funktioner samma uppbyggnad som flerfamiljshusen. De extraordinära räntekostnaderna under det inledande skedet av förvaltningen utgör för denna kategori av hus samma belastning som för flerfamiljshusen. Småhusens möjligheter att täcka dessa kostnader genom höjda hyror är lika begränsade som flerfamiljshusens. Detta har även uppmärksammats i nu gällande <bostadslånekungörelse, där villkoren i aktuellt avseende är likartade. Problemet har här lösts genom en extra långivning för räntemerkostnaderna under tiden närmast efter inflyttningen. Ett betydande antal av de bostadsrättsföreningar som erhållit belåning enligt räntebidragskungörelsen av år 1962 belastas ännu med balanserade underskott på grund av bortfallet av det retroaktiva räntebidraget. Avgiftshöjningar för att snabbt täcka dessa balanserade underskott är i många fall inte möjliga. Även likviditetsmässiga problem föreligger och har till stor del kunnat lösas endast genom temporärt upplånade medel. Bostadsstyrelsens = tillämpningsföreskrifter i fråga om retroaktivt räntebidrag har missgynnat en kategori av bostadsrättsoch hyreshus på ett sådant sätt att en retroaktiv ändring synes erforderlig. Ränteförlusterna uppgår i flera fall till mer än 2000 kronor per lägenhet. Självfallet varierar beloppen beroende på tidpunkten för slutbelåningen. Det är att märka att det var oerhört svårt att få fastigheterna slutbelånade under mitten av 1960-talet, och därför har ränteskulden blivit olika betungande för det åsyftade fastighetsbeståndet. Någon gör kanske den reflexionen att motionen ej går så långt som till kravet på en återbetalning av de uteblivna ränteavgifterna. Jag är fullt medveten om att staten har en ren skuld till omnämnda bostadsrättsinnehavare och hyresgäster, som bebor berörda lägenheter. Att jag i motionen ändå knyter an till att man bör nå fram till en lösning efter 1967 års räntekungörelse sammanhänger med att centrala överläggningar tidigare har ägt rum mellan bl.a. HSB samt departementet och kungl. bostadsstyrelsen. Den skriftväxlingen har dock lett till det tillrättaläggandet att den berörda typen av lägenheter åter behandlas som bostad i flerfamiljshus; i övrigt erhölls ingen rättelse.

Detta är alltså motivet till att jag gått in på 1967 års bostadslånekungörelse. Då utskottet välvilligt ställt sig bakom motionens syften, ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Tillgång till god fungerande service på olika områden är en jämlikhetsfråga. Men det är en fråga som samhället har visat mycket litet intresse för. Man har låtit bostadsområden växa upp med mycket ringa planering för den allmänna servicen. I redan befintliga områden tas mycket få initiativ till att ordna sådan service. Vad är det då för service som behövs och som krävs för att människorna skall kunna fullgöra sina arbetsinsatser och dessutom fungera som människor? Det är — som jag har talat om i många andra sammanhang — service för barnfamiljerna med t.ex. barntillsyn. Det är service åt familjer, där båda makarna förvärvsarbetar, i form av t.ex. tvättservice, matservice och städservice. En annan mycket angelägen service är hjälp till äldre och handikappade liksom också lokaler för fritidsändamål för dessa grupper. Men service är inte bara en fråga för storstaden. Det är också en fråga för mindre tätorter, och det är en fråga för landsbygden. Jag sade förut att servicefrågorna är jämlikhetsfrågor. Jag vill upprepa detta. Det är en jämlikhetsfråga för barnfamiljer. Det är en jämlikhetsfråga för kvinnor, och det är en jämlikhetsfråga för de äldre. Men det är också en jämlikhetsfråga för landsbygden. Den service som funnits har blivit försämrad när det gäller rena landsbygden. Men det är också en jämlikhetsfråga för den lilla tätorten. För två år sedan tillsattes den s.k. servicekommittén. Det var en mycket välkommen åtgärd, även om den var litet senkommen. Vi finner dock att sammansättningen i denna kommitté är litet förvånande med tanke på dessa frågors stora betydelse. Vi anser nämligen att den parlamentariska förankringen borde ha varit bredare och att det borde ha funnits representanter för alla de stora partierna i kommittén. Eftersom servicefrågorna även är ett stort kommunalt problem, inte minst av ekonomisk natur, borde det också enligt vår mening ha varit en bredare kommunal förankring i utredningen än som i dag är fallet. Direktiven för denna servicekommitté är mycket allmänt hållna, vilket naturligtvis innebär att kommittén har möjlighet att ta upp många frågor och många problemställningar. Vi vet ju i dag naturligtvis mycket litet om vad kommittén kommer att ta upp. Resultatet av denna kommittés arbete har hittills blivit en kartläggning av det som i dag finns på detta område. Även om en sådan kartläggning är av värde, tycker jag inte att det finns så stor anledning att redovisa den i ett delbetänkande, men vad jag här anfört är Vi anser emellertid att det är otillfredsställande att inte alla partier har representation i kommittén. Det inger också en viss osäkerhetskänsla att vi inte i själva utredningsskedet får vara med och anföra synpunkter på dessa frågor. Vad gäller service utanför städer och tätorter anför utskottet att denna fråga bör behandlas genom arbetsgruppen för glesbygdsfrågor. Jag finner detta uttalande mycket egendomligt. Jag trodde att glesbygdsgruppen hade andra i och för sig mycket viktiga uppgifter, men såvitt jag kan se ingår det inte i denna grupps arbete att förbättra boendeservicen. Vi anser alltså att servicekommitténs direktiv bör vidgas till att omfatta även landsbygdens servicebehov. Med förhoppning om att beslut fattas om fler representanter för partierna och för kommunerna i servicekommittén, med förhoppning om vidgade direktiv för denna kommitté och med förhoppning om att denna kommitté skall arbeta snabbt men ändå framlägga väl genomtänkta förslag yrkar jag, herr talman, bifall till reservation nr 4.

Herr talman! Denna fond var från början avsedd att ge kommunerna möjlighet att inköpa mark, för att sedan upplåta den mot tomträtt till dem som skulle bygga. Tomträtten kan ha sin stora betydelse för vissa av kommunernas områden, framför allt där man vill ha möjlighet att ändra, modifiera och göra om stadsplaner. Vi anser det dock inte i princip riktigt att all mark för byggande hädanefter skall upplåtas av kommunerna mot tomträtt.